Herr talman! Årets riksdag har på regeringens förslag fattat beslut om pensionstillskott som tillförsäkrar folkpensionärerna årligen förbättrade förmåner under tio år framåt. Kostnaden för pensionstillskotten beräknas till omkring 190 miljoner budgetåret 1969/70.

na men är maximerat till för närvarande 6 000 kronor. Skattskyldig vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av folkpension skall — om särskilda omständigheter inte föranleder annat — enligt 50 § 2 mom. fjärde stycket kommunalskattelagen anses ha haft nedsatt skatteförmåga enligt de nyss återgivna bestämmelserna i 50 8 2 mom. andra stycket. Vid fastställandet av avdrag gäller i detta fall inte någon maximering. Om den skattskyldige varit för sin försörjning helt beroende av sin pension bör den taxerade inkomsten enligt punkt 2 i anvisningarna till 50 8 kommunalskattelagen regelmässigt minskas med ett belopp motsvarande hela folkpensionen. Har den skattskyldige haft även annan inkomst än folkpension men folkpensionen ändå utgjort den huvudsakliga delen av hans inkomst bör den skattskyldige enligt samma punkt i anvisningarna regelmässigt medges ett med hänsyn till omständigheterna jämkat avdrag för nedsatt skatteförmåga. För det fall att folkpensionen inte uppgått till minst hälften av den sammanlagda inkomsten bör däremot extra avdrag medges endast när särskilda skäl föranleder detta. Riksskattenämnden har senast den 29 januari 1969 meddelat anvisningar till ledning för bestämmandet av det extra avdraget för folkpensionärer. I proposition nr 95 föreslås en ändring och uppmjukning av lagtexten. Den lyder nu: »Skattskyldig, vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjorts av folkpension — —— ».

Regeringens förslag har mottagits med glädjande stor politisk enighet här i riksdagen. Detta gäller såväl socialministerns förslag om pensionstillskotten som finansministerns om de extra avdragen. Bevillningsutskottets betänkande nr 46 kompletterar andra lagutskottets utlåtande nr 41. Detta senare behandlades i denna kammare den 20 april. Det är endast representanter för moderata samlingspartiet som mält sig ur. De moderata ledamöterna i andra lagutskottet har nöjt sig med ett särskilt yttrande under förhoppning om att kunna genomföra en förbättring för folkpensionärerna genom att ta i anspråk ATP-avgifter i enlighet med propåer från enskilda moderata samlingspartister — det här namnbytet är besvärligt; det hade varit mycket bättre om man behållit beteckningen högern. Bevillningsutskottets betänkande är inte enhälligt något som redan framgått av vad talesmännen för reservationen anfört. När det gäller skatteavdraget kan sägas att det är fråga om samma gamla högermotioner; de >»moderata> hämningarna försvinner.

Ingen i bevillningsutskottet har yrkat bifall till denna motion. Fru Nettelbrandt har sagt att detta berodde på de stora kostnader det skulle röra sig om — 200 miljoner kronor.

Den beskattas ju inte heller för dem som har ingen eller endast en liten sidoinkomst. Jämförelsen haltar ganska mycket eftersom folkpensionerna alltmer betalas av skattemedel och avgifterna blir endast en liten del av kostnaderna. Dessutom är det inte motiverat att tillerkänna folkpensionärer med stora inkomster väsentligt högre ortsavdrag än andra inkomsttagare i samma inkomstskikt. Den största skattelättnaden skulle komma de folkpensionärer till del, vilka har det minsta behovet av en sådan, eftersom inkomsten av kapital nu inte har undantagits. Detta borde i varje fall ske, om motivet för förslaget skall vara att stimulera till inkomstbringande sysselsättningar. Även från folkpartihåll har ju framskymtat att syftet är att folkpensionärerna skall kunna fortsätta att arbeta. Enligt min mening bör det vara folkpensionärernas egen rättighet att få välja. Skulle de på gamla dagar önska odla någon hobby utan att känna tvång att arbeta, borde det vara dem väl unnat. Någon irritation bland folkpensionärerna mötte jag inte i valrörelsen. Jag talade för många sådana, och när de fick klart för sig att de i beskattningshänseende var betydligt gynnade i förhållande till andra i samma inkomst läge ansåg de sig inte ha någon anledning att klaga. Det skulle vara intressant att veta varifrån reservanterna har fått summan 40 miljoner kronor i skattebortfall, som nämns i reservationen 2. De hävdar att en tredjedel därav skulle drabba staten och två tredjedelar kommunerna. Som vi vet betyder ett skattebortfall för kommunerna en omfördelning mellan skattebetalarna inom varje kommun, beroende på skatteunderlaget. Eftersom kommunalskatten är proportionell drabbar detta de skattebetalare som har den lägsta skattekraften, alltså lågavlönade och barnfamiljer. Redan de reformer som regeringen föreslagit betyder ett skattebortfall för kommunerna av omkring 35 miljoner kronor. För några överbud finns det inte utrymme; det talar också reservationen 1 för. Summan 40 miljoner kronor är, som jag har antytt, felaktig. Enligt uppgifter till bevillningsutskottet rör det sig om ett skattebortfall för stat och kommun på uppskattningsvis 320 miljoner kronor. Utskottet finner att ett sådant förslag inte kan genomföras utan en omfördelning av skattebördan i samband med en mera genomgripande skattereform. Jag yrkar därför avslag på reservationen 2 av herr Gösta Jacobsson m fl. Reservationen 1 av herr Tistad m.fl. uppfattar jag mera som ett särskilt yttrande, eftersom den utgör ett tillägg till utskottets skrivning. Efter debatten häromdagen kring herr Fälldins interpellation — som framställdes vid riksdagens början — förvånar det mig att centerpartiet inom bevillningsutskottet är med på reservationen. Den förutsätter ju ännu större skattelindring för folkpensionärer och därmed också ytterligare skillnad mellan skattskyldiga i samma inkomstläge. Att detta förslag inte är en tillfredsställande lösning på längre sikt av frå 3an om folkpensionärernas beskattning nade det inte behövts någon reserva tion för att visa. Statsrådet uttalar själv på s. 9 i propositionen: »Fastän de nu föreslagna ändringarna leder till avsevärda förbättringar kan det även i fortsättningen förekomma höga marginaleffekter.

Fru Nettelbrandt och hennes medreservanter sticker inte under stol med att frågan om folkpensionärernas inkomstprövade förmåner och beskattning är svårlöst just i skärningspunkten. »Ingen lösning av folkpensionärernas marginalbelastningsproblem är helt komplikationsfri», sägs det i reservationen. Strax därefter gör reservanterna emellertid gällande, att det finns »möjligheter att utan ökat skattebortfall tekniskt konstruera avdragstabeller som ytterligare minskar marginaleffekterna». Det låter för bra för att vara sant. Vill man skapa en gynnsammare ekonomisk effekt för någon, måste väl denna i rimlighetens namn åstadkommas antingen genom att bidrag — kanske i form av kommunala bostadstillägg — skall utgå i högre inkomstskikt än för närvarande eller genom att rätten till skatteavdrag ökas. Hur man än bär sig åt måste alltså detta antingen i ökade bostadstillägg kosta pengar eller vid skatteavdrag betyda ett skattebortfall. Fru Nettelbrandt har antytt att det kommer att kosta en del, men detta framgår inte av reservationen.

Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och därmed avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! Det var närmast med tanke på att fru Nettelbrandt var anmäld som talesman för reservanterna som jag antecknade mig på talarlistan. Man kunde nämligen i förväg räkna ut att folkpartiet inte skulle kunna underlåta att i denna fråga begagna sig av sin förmåga att tillskriva sig partipolitiska framgångar. Fru Nettelbrandts inlägg var väl också ett försök att »lurendreja» så många folkpensionärer som möjligt och få dem att tro att det är folkpartiet som under alla år varit mest aktivt som ett, som hon sade, pådrivande parti i dessa frågor. Nu förhåller det sig väl inte riktigt på det sättet. De konstruktiva förslagen till lösningar av det svåra problem det här gäller har vid alla tillfällen lagts fram av regeringen.

Detta framställdes i tidningen som ett mångårigt folkpartikrav som bevillningsutskottet och riksdagen nu kommer att tillgodose. Det är naturligtvis inte riktigt. Vi kan vara glada över bevillningsutskottets ställningstagande, och jag hop pas att riksdagen kommer att bifalla förslaget och därmed lösa denna fråga. Problemet har inte berört så många människor i vårt land, men för dem som fått livränta i stället för folkpension har det ändå varit besvärande att med samma årsinkomst som en folkpensionär betala en större summa i skatt än denne. När man läser folkpartiets och centerpartiets reservation kan man, som fru Holmqvist framhöll, inte finna annat än att där görs precis samma ställningstagande som utskottet har gjort på s. 10 i sitt utlåtande. Av fru Nettelbrandts framställning i talarstolen verkade det som om reservationen innehöll förslag till sänkningar av skattenivån för folkpensionärer, och så är inte alls fallet. Den enda skillnaden är att reservationen innehåller ett klankande på finansministern för att han inte presenterat det förslag till teknisk lösning av frågan om införande av definitiv källskatt för folkpensionärerna som riksdagen för två år sedan uttalade önskemål om. Vidare framhåller reservanterna att i den mån det uppstår marginaleffekter, så bör dessa kunna rättas till genom de avdragsregler som riksskattenämnden skall utfärda anvisningar om för taxeringsmyndigheterna. Om marginaleffekten i något enstaka fall är sådan, att mer än 100 procent av inkomstökningen försvinner så beror detta inte på avdragsreglerna utan på bortfallet av det kommunala bostadstillägget. Vi kan i detta fall göra en jämförelse med andra inkomsttagargrupper i vårt land. En ensamstående förvärvsarbetande kvinna med hemmavarande barn under 16 år mister barnbidraget och förvärvsavdraget när barnen fyller 16 år, och hon får då även ett lägre ortsavdrag — det sjunker från 4 500 till 2 250 kronor. Skall vi betrakta detta som en marginaleffekt av beskattningsreglerna, vet jag inte var vi hamnar. Varför har de folkpartister som talat i denna fråga inte nämnt att de folk pensionärer, som har barntillägg, får en mindre årsinkomst när barntillägget försvinner? Är även det en marginaleffekt som kan rättas till med de avdragsregler som riksskattenämnden skall utfärda anvisningar om? Vi bör vara så ärliga att vi erkänner att en jämförelse mellan folkpensionärer och andra inkomsttagare med samma inkomster visar, att folkpensionärerna ända upp till en bruttoinkomst av 16900 får en förmånligare skatt. Folkpensionären har efter skatt kvar 14 350 kronor av en inkomst av denna storlek, medan en annan inkomsttagare får behålla endast 13085 kronor av motsvarande belopp. Folkpensionärerna är alltså med nuvarande beskattningsregler gynnade. Det borde väl t.o.m. reservanterna ärligen kunna medge. Man behöver inte vid varje tillfälle genom en oriktig framställning försöka tillgodogöra sig partipolitiska fördelar. Det är väl ändå i längden farligt att bygga förtroendet hos väljarna på så lösa grunder.

Herr talman! Först ett par ord med anledning av att herr Kristenson ifrågasatte vad som var den största sanningen. Jag brukar inte dela in sanningen i stora sanningar och små sanningar; någonting är sant eller icke sant. Den som har tid och lust att tränga igenom riksdagsprotokollen kan lätt följa de insatser som folkpartiet gjort när det gäller att driva fram denna fråga. Dessa insatser är också orsaken till att riksdagen för ett par år sedan kunde fatta ett enigt beslut, vilket inte — något som bevillningsutskottets majoritet med herr Ericsson i Kinna i spetsen beklagar — har effektuerats av departementschefen. Sedan är verkligen inte, herr Kristenson — och i det fallet vänder jag mig även till fru Holmqvist — ställningstagandena i utskottsutlåtandet och reservationen nr 1 desamma. Beskrivningarna av fakta är däremot i mycket stor utsträckning lika. Värderingen av problemet och dess räckvidd är också lika. Det var därför som jag uttryckte min förvåning och mitt beklagande över att man från dessa gemensamma utgångspunkter inte kommit fram till samma ställningstagande, nämligen ett fullföljande av det krav som riksdagen tidigare framfört. Herr Kristenson sade vidare att folkpensionärerna är gynnade och att vi från den här talarstolen skall säga som det är och inte komma med påståenden som inte är riktiga o. s. v. Eftersom vissa ordförandeposter i folkpensionärsorganisationer är besatta med personer från herr Kristensons parti hoppas jag att man där bedriver information och talar om hur gynnade man anser folkpensionärerna vara. Det är väl inte bara från denna talarstol som information av den karaktären skall äga rum. I fråga om marginalbelastningen vill jag referera till det siffermaterial som vi erhöll när vi i utskottet behandlade frågan. En gift pensionär med 3000 kronor i kommunalt bostadstillägg får när han ökar sin inkomst till 4 200 kronor en marginalbelastning på 95 procent. Jag anser att detta är orimligt. Det är inga storinkomsttagare det här gäller.

Herr talman! Jag har begärt ordet närmast med anledning av ett påstående av fru Holmqvist. Hon sade att vi i vår reservation felaktigt angivit storleken av skattebortfallet för staten. Den felaktigheten är nog inte särskilt stor. Det är visserligen mycket svårt att fullt exakt beräkna detta, men av 320 miljoner kronor på helt budgetår beräknas 200 miljoner kronor falla på kommunerna och 120 miljoner på staten. Enligt de upplysningar som lämnades i utskottet ingår i detta belopp vissa kostnader för änkepensioner som det är oklart om man i detta fall behöver ta hänsyn till. I reservationen 2 sägs — det står på s. 15 i utskottets betänkande — att kostnaden för de höjda ortsavdragen för statens vidkommande beräknas uppgå till 40 miljoner kronor under nästa budgetår. Det kan kanske bli 50 miljoner kronor, ty det är som sagt svårt att göra exakta beräkningar i dessa komplicerade sammanhang. Jag har endast velat fästa uppmärksamheten på att det inte är något särskilt stort fel med vår skrivning. Man måste tolerera sådana här mindre avvikelser när man gör beräkningar och kalkyler som riktar sig framåt och inte har verklighetsunderlag.

Herr talman! Fru Nettelbrandt försöker fortfarande ge kammaren och den allmänhet som eventuellt följer våra debatter det intrycket att det riksdagsbeslut som fattades 1967 grundades på en begäran av bevillningsutskottet och riksdagen om förslag från regeringen om en sänkning av skattenivån för folkpensionärerna. Det var inte, fru Nettelbrandt, fråga om detta, utan det gällde en teknisk omläggning på så sätt att man skulle utreda möjligheterna att införa en definitiv källskatt för folkpensionärerna. Det talades ingenting om det totala skattetrycket — det kan vi väl i ärlighetens namn vara överens om. Frågan om definitiv källskatt utreds för närvarande, inte bara för folkpensionärernas utan även för löntagarnas del. Finansministern har uttalat att det inte i detta sammanhang går att bryta ut en inkomstgrupp och behandla den särskilt. Vidare försöker fru Nettelbrandt misstolka mitt yttrande om att folkpensionärerna är gynnade. Jag sade endast att de är gynnade skattemässigt i jämförelse med andra inkomsttagare med samma årsinkomst. Det är något annat än vad fru Nettelbrandt ville få kammarens ledamöter att tro att jag sagt. Man kan börja fundera över ytterligare ett yttrande i fru Nettelbrandts första inlägg. Hon sade att en stoppregel vid 80 procent skulle kosta 200 miljoner kronor men att det är en reform som man sympatiserar med. Om vi genomför skattesänkningar som gynnar folkpensionärerna, så att samhället får 200 miljoner mindre i skatt, gynnar en sådan avdragsrätt bara de friska pensionärerna, som kan ha inkomster vid sidan om folkpensionen, men den missgynnar alla som är sjuka eller bor på orter där de inte kan få extra inkomster. Kan vi inte diskutera att i stället använda de 200 miljonerna — om vi nu har dem tillgängliga — till att öka pensionen för alla folkpensionärer? Totalt sett är deras årsinkomst inte stor — det har jag aldrig påstått. Centerpartiet framför en annan tanke, att folkpensionsåldern skall sänkas till 65 år. Det kostar mycket pengar, och jag skulle tro att de som redan är 67 år hellre vill att utrymmet — om det nu finns — skall användas till en höjning av folkpensionerna. Fru Nettelbrandt talade om dem som ökade sin sidoinkomst från 3000 till 4200 kronor. Det är inte på det beloppet som skatten blir 95 procent, utan marginaleffekten, om man räknar in det kommunala bostadstillägget, stiger från 80,8 procent till 95. Det är någonting annat.

Herr talman! Herr Enarsson sade att det var svårt att göra beräkningar och att siffrorna är ungefärliga, men det måste ändå vara någon skillnad när man kommer till 40 miljoner, medan vi i bevillningsutskottet har fått uppgift om att kostnaden blir 320 miljoner. Och pengarna skall ju tas någonstans. Jag har inte stor anledning att återkomma till fru Nettelbrandts anförande — jag tycker att jag tidigare har sagt det som behöver sägas. Hon nämnde ett fall där en pensionär hade en sidoinkomst på 3 200 kronor. Det blir ändå så att ett folkpensionärspar har 10 200 kronor att leva av, medan ett par makar i samma inkomstläge, som kan ha barn att försörja, får klara sig på 8193 kronor. Man kan bli chockerad av de här marginalsiffrorna som sådana, men man måste också se efter vad folk har att leva av.

Herr talman! Jag är ledsen över att herr Kristenson som mångårig ledamot av bevillningsutskottet blandar samman den totala skattenivåns höjd och marginalskatten. Jag förstår att herr Kristenson väl vet att det är två helt skilda saker. Den totala skattenivån är inte föremål för diskussion i dag, utan det gäller marginalbeskattningen som är ett alldeles speciellt problem. De här sakerna får man inte blanda om hur som helst. Med herr Kristensons utgångspunkt kan man egentligen avskriva varje tanke på att få till stånd en hyfsning av det skattesystem vi har. Vid alla diskussioner om varje skattefråga är vi ändå medvetna om att det finns olösta sociala problem. Det finns t.ex. de som är sjuka och självfallet behöver få hjälp i olika former i större utsträckning än hittills, men det utgör inte någon anledning att inte ta upp marginalbelastningsproblematiken. Jag är ytterligt förvånad över den ton herr Kristenson här tar till när han kritiserar reservanterna för att de begär att få denna utredning. Herr Kristenson säger att den inte har någon betydelse alls, att den inte leder till någonting och att vi inte alls vet vad som skulle bli effekten inom ramen för den definitiva källskatten. Dessutom påstår han att några av oss i riksdagen bara försöker göra politik av frågan och lura folkpensionärerna — jag vet inte allt vad herr Kristenson här sade. Men herr Kristenson har såsom tillhörande majoriteten i utskottet skrivit under ett beklagande av att detta krav inte har blivit effektuerat.

Det är alltså inte fråga om att ta några ytterligare miljoner från dem som är sjuka eller på annat sätt behöver hjälp, utan det finns möjligheter att tekniskt lösa uppgiften inom den angivna ramen.
Herr talman! Jag vill upprepa till fru Holmqvist vad jag sade i mitt förra inlägg om beräkningen. Det står både i propositionen och i vårt förslag, att bestämmelserna skall tillämpas första gången vid 1970 års taxering. Taxering och vad därtill hör följer kalenderår, men vi rör oss ju med budgetår. Detta gör att ändringarna kommer att under nästa budgetår slå igenom med halva beloppet, och då kommer man, som jag förut sade, till att det för statens del under nästa budgetår skulle gälla hälften av 120 miljoner. Som jag också sade är emellertid vissa poster mycket ovissa, så att det är svårt att avgöra, om det blir 120 eller 100 miljoner eller ett lägre belopp för helt budgetår. Emellertid är 40—50 miljoner för ett halvt år, som faller på nästa budgetår, en så noggrann beräkning som jag tror det går att göra. Vi har klart sagt ut att det gäller staten och att det gäller nästa budgetår.

Herr talman! Fru Nettelbrandt vidhåller att ökningen av marginaleffekten från 80,8 till 935 procent i det exem pel som hon anförde tidigare skulle vara en effekt av skattereglerna för folkpensionärer. Så är det inte. Det är effekten av en sänkning av det kommunala bostadstillägget, som ju är ett socialt bidrag till folkpensionärer och inte har någonting med beskattningen att göra. Jag försökte övertyga henne tidigare om att man, om man skall räkna på det sättet, måste räkna också med bortfall av andra sociala bidrag som effekter av våra skatteregler, och det är väl ändå inte meningen. Sedan höll fru Nettelbrandt fram en pekpinne och anmärkte på mitt tonfall. Jag skall inte säga någonting om att hon använder pekpinnen mot mig och anmärker på min ton. Det finns kanske andra som skulle vilja påtala fru Nettelbrandts tonläge både vid detta tillfälle och vid andra tillfällen här i kammaren, men det är ingen som gör det. Jag har försökt vara så ärlig som möjligt när jag talat om detta problem. Om vi efteråt läser protokollet och jämför fru Nettelbrandts inlägg med fru Holmqvists, kommer vi att finna att den sakliga och riktiga innebörden av dessa regler för folkpensionärerna framgår av fru Holmqvists inlägg och icke av fru Nettelbrandts. Fru Nettelbrandt säger att reservanterna och utskottsmajoriteten står på praktiskt taget samma linje, och det gör vi väl i stort sett, men hon vill ge en helt annan innebörd åt reservationens sakliga innehåll, och det är det som jag kallar lurendrejeri.

Herr talman! Vi skall väl inte uppehålla tiden med att diskutera om det är fråga om 40, 50 eller 300 miljoner. Herr Enarsson talar bara om kostnaderna för staten, men vi här i riksdagen kan inte bortse från vad det kostar kommunerna, och de som kommer att få betala där är de som har den lägsta skattekraften.

Herr talman! Frågan om folkpensionärernas beskattning, speciellt vad beträffar sidoinkomsterna, är en mycket ofta återkommande fråga. Den är det i brist på en definitiv lösning. Man kan inte komma ifrån att en utbredd uppfattning råder bland folkpensionärerna, att folkpensionen är något de varit med om att genom skatter och avgifter under ett långt liv skapa underlag för. Vi har nu kommit så långt — senast genom beslutet om pensionstillskott — att själva grundpensionen, häri inbegripet de nyligen beslutade pensionstillskotten, skall vara skattefri. Men när det gäller sidoinkomsterna är förhållandet fortfarande otillfredsställande. I motionsparet I: 952 och II: 1089 rörande dessa pensionstillskott har vi tagit upp just den fråga som vi nu diskuterar. Vi har där givit exempel på vilka tröskeleffekter som kan uppstå. Exempelvis får en ensamstående pensionär med 3 000 kronor i bostadstillägg och med en sidoinkomst av 4400 kronor per år, vilket motsvarar blygsamma 90 kronor i veckan i sidoinkomst, ett netto av endast 1 380 kronor. Vi uttryckte den meningen att en förnyad översyn av den av riksskattenämnden uppgjorda tabellen för de extra skattelindringsavdragen vid «nedsatt skatteförmåga skulle vara nödvändig. Samma mening anförde vi också i en motion här i kammaren 1967. Vi läser i dag i bevillningsutskottets betänkande, att utskottet har beretts tillfälle att ta del av den nya tabell riksskattenämnden har utarbetat. Men utskottet finner likväl att effekten blir otillfredsställande. Utskottet beklagar att departementschefen inte ansett sig böra tillmötesgå riksdagens begäran om en skyndsam utredning av möjligheterna att införa någon form av definitiv källskatt på folkpensionärernas sidoinkomster. Vi instämmer i det beklagande som utskottet gör, vilket beklagande samtidigt i sak är en kritisk anmärkning. Det skulle i förevarande läge ha varit motiverat, om utskottet hade delgivit riksdagen grunderna för sitt omdöme att den totala marginaleffekten fortfarande, d.v.s. även enligt riksskattenämndens nya tabell, är otillfredsställande ur pensionärernas synpunkt. Som det nu är blir utskottets slutsats att det accepterar normeringen av de extra avdragen enligt riksskattenämndens tabell, trots att utskottet har uttalat en kritisk mening om densamma. Utskottet är inte berett att tillstyrka några skattefavörer utöver dem som föreslagits i propositionen med hänvisning till, vilket också nämnts här i debatten, att pensionärerna är gynnade i förhållande till andra skattskyldiga i motsvarande låga inkomstlägen. Men, herr talman, en sådan lösning är ju ställd i utsikt. Den bör inte hindra att vi nu får en mera tillfredsställande lösning på problemet om beskattningen av pensionärernas sidoinkomster. Vi kan inte finna att den kostnad som ett bifall till reservationen skulle medföra är av den storleksordningen, att densamma fördenskull icke bör kunna tas. Mot bakgrunden av de synpunkter, som jag här anfört och som vi från vpk-gruppens sida vid ett flertal tidigare tillfällen har framfört här i kammaren, vill jag sålunda deklarera, att vi vid voteringen kommer att stödja reservationen 1.

Herr talman! Fru Holmqvist sade att om det inte blir något ökat skattebortfall, såsom sägs i reservationen, blir det inte heller någon förbättring. Nej, inte om det skulle vara fråga om den totala skattenivån för samtliga, men fortfarande är det alltså fråga om en lösning av marginalskatteproblemet. Möjligheter att lösa just detta problem saknas inom den här ramen. Om fru Holmqvist och andra hjälpte oss att få ett ökat partistöd så att vi fick möjlighet att ha åtminstone den minsta lilla motsvarighet till regeringssidans utredningsstab skulle vi presentera konkreta tabeller. Det finns emellertid en komplikation beträffande denna lösning, nämligen den, att det blir litet mera besvär för taxeringsnämndsordförandena än med propositionens förslag. Men i valet mellan att ömma för taxeringsnämndsordförandena och pensionärer med sidoinkomster väljer jag för min del utan tvekan att ömma för de senare. Herr Kristenson tror inte att jag uppfattat att det även gäller något annat än de egentliga skattefrågorna. Jag skall inte fortsätta den muntliga polemiken mot honom men skulle vilja rekommendera honom att i lugn och ro hemma studera mitt första anförande, i vilket jag talade om just kollisionen mellan reglerna för det kommunala bostadstillägget och skattereglerna såsom en orsak till hela den här problematiken. Det är kanske viktigt att herr Kristenson i sin egen studerkammare sätter sig in i saken, så att vi åtminstone kan komma överens om vad som sagts, vilket protokollet för övrigt tydligt kommer att utvisa.

Herr talman! Efter den här långa debatten i frågan skall jag bara säga några få ord. När det gäller de pensionärer som anser sig vara missgynnade av bidragsoch skattereglerna är det väl ändå de samlade effekterna av bortfallet av inkomstprövade förmåner och den samtidiga ändringen av beskattningen som man vänder sig mot. Detta har varit utgångspunkten vid både propositionens utarbetande och väckandet av motionerna. Man har velat minska verkan av dessa effekter. även om propositionens förslag nu kommer att bifallas, och så blir väl fallet, kvarstår vissa ogynnsamma effekter, vilket också klart och tydligt framgår av utskottets skrivning.

Den motion som jag väckt i detta sammanhang må vara ett bidrag till den debatt som kommer att vidare föras i dessa frågor. Jag har ingen anledning till något särskilt yrkande i anledning av motionen utan vill sluta med att yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Med anledning av andra lagutskottets utlåtande över de likalydande motionerna I1:144 och II:160 finner jag anledning att tillkännage en annan mening än den utskottet gett uttryck för. Vi motionärer har tagit upp de bristfälligheter som enligt vår mening arbetarskyddslagen är behäftad med vad beträffar möjligheterna till tvingande åtgärder mot tredskande arbetsgivare till följd av bristfälligheter, som kan förekomma i av arbetsgivaren tillhandahållet fordon för färd till och från arbetet. Från Skogsarbetareförbundets avdelningar har upprepade gånger påpekats att nämnda fordon många gånger kan vara behäftade med brister vad beträffar uppvärmning och/eller utrymmen för transport av verktyg, motorsågar, bensindunkar 0. s. v. Jag behöver knappast påpeka nödvändigheten av att transportfordonen är tillfredsställande uppvärmda och att anordningar finnes för transport av bensindunkar, motorsågar och verktyg, så att inte allvarliga olyckor uppstår vid eventuella haverier. En mycket vanlig företeelse är att man medför bensindunkar i passagerarutrymmena. Ett oförsiktigt hanterande av en tändsticka eller glöd från en brinnande pipa kan vara tillräckligt för att en katastrof skall inträffa. Situationen har förbättrats väsentligt under senare år, men fortfarande förekommer brister i alltför stor utsträckning. Skogsarbetarna har vänt sig till skogsyrkesinspektionen och till arbetarskyddsstyrelsen i de fall där man haft att göra med tredskande arbetsgivare. Därifrån har emellertid långt ifrån alltid någon hjälp stått att få, därför att arbetarskyddslagen getts den tolkningen att 7 8 inte gäller beträffande personaltransporter till och från arbetet mer än för förarplatsen. Ej heller trafikinspektionen har möjligheter att ingripa. Dess befogenheter sträcker sig inte längre än till vad som avser fordonets trafiksäkerhet. Här finns alitså enligt vår mening en lucka i lagstiftningen. Arbetarskyddsstyrelsen har i sitt remissyttrande till utskottet gjort ett uttalande om att 7 § arbetarskyddslagen kan ges en vidare tolkning, så att däri innefattas även skyldighet att ägna uppmärksamhet åt fordon, som av arbetsgivaren tillhandahålles och användes för transport av arbetstagare till och från arbetsplats.

Andra lagutskottet har funnit detta uttalande tillräckligt för att motivera ett avstyrkande av motionens krav om ett tillägg i arbetarskyddslagen för att täcka den lucka, som enligt vår mening finns. Jag vill hävda att kungl. arbetarskyddsstyrelsen med detta uttalande satt sig mellan två stolar och att utskottet har satt sig i knä på styrelsen, och då kan resultatet inte bli särskilt gott. Som skäl för mitt påstående ber jag att få hänvisa till förevarande ärendes tidigare handläggning.

7 av Svenska skogsarbetareförbundet i Pajala så sent som den 20 mars 1968 framhållit Vi nödgas bekräfta att denna typ av bussar ej går i yrkesmässig trafik utan betraktas som privatfordon. De stå därigenom icke under tillsyn av någon myndighet utöver den vanliga bilbesiktningen. Några föreskrifter finns icke fastställda för huru dessa bussar skola vara beskaffade för att ge behövlig värme åt passagerarna. Vad som f.n. kan göras kan endast ske på frivillighetens väg. Skogsyrkesinspektionen kommer att genom cirkulärskrivelse vädja till arbetsgivarna om att bussarna hålls så rustade att de olägenheter som nu råder bli avhjälpta.» Denna skrivelse är alltså avgiven av kungl. arbetarskyddsstyrelsen. Vidare finns det anledning att peka på ett uttalande som departementschefen gjorde i proposition nr 298 till 1948 års riksdag: »Enighet råder därom att arbetsgivaren bör vara skyldig vidtaga erforderliga hygieniska och sociala anordningar på arbetsstället. Däremot äro meningarna delade, huruvida hans förpliktelser i detta hänseende böra sträcka sig även utanför arbetsstället.

Detta ståndpunktstagande utesluter ingalunda att tillsynsorganen, särskilt socialinspektörerna, böra ägna uppmärksamhet åt sådana frågor och i den mån det finnes erforderligt söka väcka arbetsgivarnas intresse för att inrätta anordningar av förevarande art.» Så har denna fråga behandlats tidigare. Mot bakgrund av vad kungl. arbetarskyddsstyrelsen förut uttalat är det enligt min mening ägnat att förvåna att man nu helt plötsligt kan stiga fram och säga att man skall ge arbetarskyddslagens 7 3 en vidare tolkning. Kan man nu på en gång ge 7 8 denna tolkning måste det i konsekvensens namn innebära en hård dom över arbetarskyddsstyrelsen. Det finns då anledning att fråga: Varför har lagen inte tidigare tillämpats på detta sätt? På mig gör dessa snabba omkastningar i lagtolkningen ett synnerligen förvirrande intryck, och jag har ytterst svårt att tro att man klarar av den senaste tolkningen vid ett överklagande. Hur skall t.ex. regeringen kunna frångå departementschefens uttalande år 1948, som jag nyss återgav? Dessutom har ju arbetarskyddsstyrelsen uttalat att skogsyrkesinspektionen enligt styrelsens mening bör kunna anvisa arbetsgivare att tillse att personaltransportfordon förses med lämplig anordning för uppvärmning 0. s. v. Styrelsen säger inte klart ut att skogsinspektionen kan utan använder uttrycket bör kunna. Detta att styrelsen använder formuleringen bör kunna tolkar jag som en tveksamhet. Alla som haft att arbeta med dessa frågor vet att ordet bör i arbetarskyddslagen är ganska värdelöst när man har att göra med tredskande arbetsgivare. Dessutom är det ägnat att förvåna att man från arbetarskyddsstyrelsen trots de gjorda uttalandena ännu i dag inte informerat skogsyrkesinspektionen om att man nu kan ge 7 § i arbetarskyddslagen en annan och vidare tolkning. Trots arbetarskyddsstyrelsens och majoritetens i andra lagutskottets uttalande tror jag att vi fortfarande på detta område har en lucka i arbetarskyddslagstiftningen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herrar Dahlberg och Wanhainen.

Herr talman! Trots upprepade framstötar från skogsarbetarna har man tidigare inte lyckats få till stånd en sådan tolkning av arbetarskyddslagens bestämmelser, att personaltransporter vid färd till och från arbete innefattas i dessa bestämmelser. Jag anser det vara djupt otillfredsställande att så inte har skett, och i det avseendet har vi väl alla i utskottet samma mening. Jag anser att den här frågan måste lösas snarast möjligt och att personaltransporterna måste omfattas av arbetarskyddslagens bestämmelser. Det är orimligt att skogsarbetare, våta och svettiga efter dagens arbete, måste sätta sig i en iskall personalbuss, där de dessutom måste ha sågar och andra arbetsredskap omkring sig, eftersom särskilda utrymmen för verktyg inte finns. Vilka risker detta innebär för både hälsan och olyckor torde stå helt klart. Mot den bakgrunden har jag allvarligt övervägt att stödja motionen och följa reservanterna.

Eftersom jag för utsätter att arbetarskyddsstyrelsen genom detta positiva uttalande nu också har bundit sig för att i praktisk handling omgående verka för att det blir bättre förhållanden för skogsarbetarna i här berörda avseende, har jag kunnat ansluta mig till utskottsmajoriteten. Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till andra lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 58.
Herr talman! Andra lagutskottet har inte någon från motionärernas synpunkt avvikande mening om betydelsen av skyddsåtgärder för denna arbetstagargrupp. Emellertid anser utskottsmajoriteten det inte nödvändigt att riksdagen nu tar något initiativ, sedan arbetarskyddsstyrelsen i sitt remissvar till utskottet redovisat sin ändrade inställning i fråga om skyddsinspektionens lagliga rätt att ingripa i sådana fall som här påtalats. Det innebär en klar omvärdering i förhållande till tidigare agerande. Visst kan vi förstå motionärernas irritation över det sätt, på vilket arbetarskyddsstyrelsen förut handlat, men nu föreligger alltså en klar förändring, och det är vad som nu sagts som skall gälla. Vi har därför ingen anledning att i dag diskutera vad som tidigare skett i detta ärende. Om riksdagen, som jag hoppas, nu ansluter sig till andra lagutskottets understrykande av arbetarskyddsstyrelsens nya tolkning av sina befogenheter, kan motionärerna se detta som ett tillmötesgående av de krav de har framställt. Det har också kommit till min kännedom, herr talman, att arbetarskyddsstyrelsen när riksdagsbeslutet är fattat omgående kommer att tillställa skogsyrkesinspektionen och «arbetsmarknadens parter ett cirkulär om denna sin nya, vidare tolkning av 7 § arbetarskyddslagen. Med dessa ord ber jag att få yrka bi

Herr talman! Jag har en viss sympati för den reservation som är fogad till detta utlåtande. I själva principfrågan kan det knappast råda några delade meningar. Jag har själv i egenskap av skogsägare en viss kontakt med detta problem, som naturligtvis måste gälla personaltransporter över huvud taget. Det kan givetvis inte komma i fråga att ett tillstånd skulle bevaras, som innebär att transporterna inte står under arbetarskyddsstyrelsens överinseende. Att man skall behöva sätta sig i en utkyld buss när man är trött och våt och tvingas förvara t.ex. motorsågar på ett sådant sätt, att man vid en krock eller dikeskörning kan få dem i huvudet med risk för mycket allvarliga skador och t.o.m. dödsfall, är en orimlighet. Det är alltså angeläget att detta problem kan lösas så snabbt som möjligt. Som jag nämnde har jag i och för sig stor sympati för reservationen, men, herr Lindberg, som yrkandet är avfattat innebär ett bifall till reservationen helt enkelt att riksdagen hemställer hos Kungl. Maj:t om ett förslag till tillägg till lagen. Vad man föreslår är således en lagändring, och det betyder att det finns en risk för att arbetarskyddsstyrelsen kan anse sig förhindrad att utsträcka sitt inspektionsområde till personaltransporterna i avvaktan på riksdagens beslut härom. Är det riktigt att denna risk finns, måste jag ändå föredra att rösta för utskottets förslag. Eftersom utskottet så klart ansluter sig till arbetarskyddsstyrelsens uttalande, att arbetarskyddslagstiftningens tillämpning skall utsträckas till att gälla även personaltransporter, anser jag att det inte kan råda något tvivel om att dessa transporter nu omedelbart kommer att inrymmas vid lagens tillämpning.

Herr talman! Anledningen till att jag har yrkat bifall till reservationen är att jag liksom reservanterna befarar att arbetarskyddsstyrelsen inte från den ena dagen till den andra kan tolka lagen på ett nytt sätt. Vi anser det därför bättre att i lagen få en entydig skrivning som bara kan tolkas på ett sätt.

Därmed har arbetarskyddsstyrelsen de facto fått fullmakt att tolka lagen så, även om jag i och för sig skulle vilja att detta skrevs in i lagen. Såvitt jag förstår har emellertid arbetarskyddsstyrelsen denna fullmakt efter ett bifall till det förslag som utskottsmajoriteten förordar.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig mycket kort. Utskottet har inte haft någon annan mening än motionärerna i sak i denna fråga. Det är emellertid inte riksdagen utan arbetarskyddsstyrelsen som har att tolka lagen. I sitt yttrande över motionen förklarar nu styrelsen att den tolkar lagen så, att de önskemål som motionärerna har uttalat kommer att uppfyllas. Vi har ingen rätt att misstro vad styrelsen har uttalat; utskottet har trott på arbetarskyddsstyrelsens försäkran. Det står naturligtvis motionärerna fritt att låta bli att göra det, men vi tycker det är anmärkningsvärt att misstro en myndighets klara uttalande. Dessutom vill jag påpeka för kammarens ledamöter, att utskottet under punkten B har föreslagit att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om en allmän översyn av arbetar skyddslagen. I en sådan översyn kommer många problem att tas upp till behandling. Till dess den är slutförd kommer de krav, som motionärerna har ställt och som arbetarskyddsstyrelsen nu har biträtt, att bli gällande, och det måste väl vara tillräckligt. Det har i varje fall utskottsmajoriteten ansett. Herr talman! Jag instämmer i fröken Sandells yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som motionär i detta ärende tycker jag att motionerna fått en mycket egendomlig behandling. När vi färdas på vägarna skall vi följa bestämda regler. BL. a. gäller olika hastighetsgränser på olika vägar: 50, 70, 90, 110 eller 130 km/tim. Alla är överens om att den som färdas på vägarna skall rätta sig efter dessa bestämmelser. Men vi vet också att hastighetsmätarna i våra bilar är bristfälliga och ofta ger grava felvisningar. Man är så medveten härom, att man inte räknar med någon anmärkning även om felvisningen skulle vara 20 procent. Jag undrar hur polisen ställer sig om en bilist färdas på en väg, där hastighetsbegränsningen är 90 km, med en hastighet av 108 kilometer, vilket blir följden om felvisningen är 20 procent uppåt? Accepterar polisen att det är fel på mätaren och att det därför inte är någonting att göra åt saken? Jag är förvånad över remissyttrandena. Aktiebolaget Svensk bilprovning säger, att det för närvarande inte finns någon utrustning för att kontrollera hastighetsmätarna. Detta är ett i hög grad egendomligt påstående, eftersom man på en bilverkstad kan få hastighetsmätaren kontrollerad för 10 kronor. Eftersom man kontrollerar efterlevnaden av alla övriga lagar och förordningar på detta område — bromsar o. d. skall kontrolleras — är det väl rimligt och riktigt att man också kontrollerar inställningen av hastighetsmätaren. Det sägs också att en sådan här kontroll skulle ta avsevärd tid. Jag är, ärade kammarledamöter, övertygad om att kontrollen tar högst fem minuter; den kostar inte mer än 10 kronor på en bilverkstad. Jag är förvånad över att man behandlat denna fråga så lättvindigt. Detta är nämligen ett trafiksäkerhetsproblem. Det uppstår ofta köer på vägarna av den anledningen att den som ligger först i kön har en felvisning på sin mätare. De som ligger närmast efter honom kan också ha en felaktig mätare eller vara osäkra på hur mätaren fungerar och vågar därför inte köra om, och snart har det uppstått en lång kö. Om någon i slutet av kön vet att hans mätare fungerar riktigt, vill han kanske köra om och skapar därför irritation hos dem som tror att de kört lagenligt, ehuru de i själva verket kör långsammare än de har rätt till. Jag har velat uttrycka mitt missnöje med sättet att behandla dessa motioner. Jag är också övertygad om att förslaget, som är befogat, kommer att genomföras. Tar man 35 kronor för den årliga besiktningen, bör man också kontrollera alla de detaljer i utrustningen som krävs för att lagen skall kunna efterlevas. Jag begriper inte de myndigheter — däribland rikspolisstyrelsen — som har en så tokig uppfattning att de anser att detta är en bagatell som inte har någon betydelse. Jag skall inte ställa något yrkande. Jag är övertygad om att denna fråga kommer tillbaka och att den kommer att lösas. Men den skall lösas inte genom en motion utan genom en proposition. Det är den vanliga ordningen, och något annat tolereras inte.

Herr talman! Herr Henningsson har gett uttryck för sitt stora missnöje med utskottets, som han anser, lättvindiga sätt att behandla hans motion. Det är inte något alldeles enastående att motionärer som får sina motioner avstyrkta blir missbelåtna. Men herr Henningsson var också missbelåten med remissinstansernas behandling av motionen.

Jag vill gärna erkänna att vi i utskottet i hög grad har förlitat oss på dessa remissinstanser och vi har bedömt saken på ungefär samma sätt. Vi har emellertid också påpekat att enligt det remissvar som AB Svensk bilprovning har avgivit finns det måhända vissa möjligheter att få en bättre teknisk utrustning så småningom för att på ett effektivt sätt kunna kontrollera hastighetsmätarna. Vi har sagt att man bör avvakta den framtida utvecklingen på detta område. Herr talman! Jag ber få yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan i utlåtande nr 41. 7. godkänna de förslag som lagts

Herr talman! Den föreliggande jordbruksprisöverenskommelsen har accepterats av samtliga berörda parter. Jordbruksministern har också framlagt den träffade överenskommelsen oförändrad, vilket hans företrädare däremot inte alltid har gjort. Propositionen har därför i denna del inte föranlett några som helst invändningar från utskottets sida. Prisförhandlingarna var i år synnerligen hårda. Detta är anmärkningsvärt med hänsyn till att det rör sig om låginkomstgrupper. Jag vill emellertid ge jordbruksministern ett erkännande för att han sammanförde förhandlingsdelegationerna och återknöt förhandlingarna när det hela såg ut att brista. Överenskommelsen innebär sänkta priser på jordbruksprodukter praktiskt taget över lag med undantag möjligen för mjölken. Jordbrukarnas förhandlingsställning var inte stark. De hade tömda regleringskassor efter två goda skördeår. Trots att överenskommelsen är ganska mager är den väl bättre än ingen överenskommelse alls. Den s.k. priskommittén som förhandlade på regeringens vägnar hade en väl optimistisk syn i sina bedömanden och inte minst i sina kommentarer när det gällde jordbrukets ekonomiska ställning. Man talar nämligen i sina kommentarer till överenskommelsen om en tillfredsställande inkomstutveckling för jordbruket när det gäller de faktiska inkomsterna och man tillägger att »någon eftersläpning i de faktiska inkomsternas utveck ling jämfört med andra gruppers torde därför inte nu kunna sägas föreligga>. Jordbruksministerns egna kommentarer i propositionen tarvar också vissa anmärkningar. Jordbruksministern säger bla. att förslaget innebär mycket små prisförändringar för konsumenterna, samtidigt som det bör kunna ge jordbrukarna möjligheter att genom produktivitetsförbättringar få en fortsatt tillfredsställande inkomstutveckling. Nu kan väl produktivitetsutvecklingen inom jordbruket knappast sägas komma att påverkas genom dessa prisöverenskommelser, utan den styrs av andra instrument. Vidare innebär jordbruksministerns uttalande om en fortsatt tillfredsställande inkomstutveckling ingalunda att jordbruket på något sätt ligger väl till i inkomsthänseende. I verkligheten är det ju tvärtom — inkomstutvecklingen i jordbruket har snarare varit negativ än positiv under de senare åren.

Av det beloppet var emellertid 5099 kronor kapitalinkomst. För en industriarbetare var inkomsten 29120 kronor. Tvärtemot priskommitténs påståenden föreligger det alltså en inkomsteftersläpning av ungefär 9000 kronor för jordbrukare med 25 hektar. Den som i dag vill köpa ett jordbruk på 25 hektar måste på slättbygden investera 600 000—700 000 kronor. Industriarbetaren, som tjänar 9000 kronor mer, behöver inte investera någonting och behöver alltså inte stå någon risk. Nästa storleksgrupp är jordbruk på 40 hektar — till den gruppen och däröver hör ungefär 15 procent av jord bruken. Brukarna av dessa hade en arbetsinkomst av 17881 kronor mot 23059 för industriarbetarna. Sådana jordbruk kräver ungefär 1 miljon kronor i investering. Jordbrukets prisindex har fallit med 9—10 procent från 1963 68, och det betyder att jordbruket har fått en i motsvarande grad minskad köpkraft. Priskommittén utgår från att utvecklingen har varit gynnsam för jordbrukarna, men man får en litet annan bild när man ser dessa siffror, som har räknats fram av den grupp i jordbruksnämnden som sysslar med dessa saker. Vidare säger priskommittén att man får utgå från att utvecklingen under senare år har lyft upp skördarna på en högre nivå än tidigare och att man alltså nu kan utgå från att det blir högre normskördar än förut. Det är emellertid möjligt att man redan detta år kommer att få korrigera uppfattningen att man kan utgå från högre normskördar. Jordbruket har fått en 1-procentig räntestegring. Den betyder, om jag minns rätt, 60—70 miljoner kronors belastning. Vi har nu också fått en traktorskatt på 30—40 miljoner. En räntehöjning med 1 procent betyder för 25 hektarsjordbrukaren en inkomstminskning, om han har en skuld på 500 000 kronor, med 5 000 kronor, eftersom han får ta detta belopp ur den inkomst han annars skulle ha erhållit. Som jag tidigare sade innebär överenskommelsen sänkta priser på de flesta produkterna. Syftet har varit att återuppbygga regleringskassorna. Jag vill inte kritisera prisöverenskommelsen av den orsaken. Jag vill bara konstatera dessa fakta gentemot de kommentarer som har gjorts i en del tidningsorgan och i debatten på andra håll. Det är riktigt som jordbruksministern säger att prisöverenskommelsen för konsumenterna betyder en mindre höjning än 0,1 procent på konsument index. Om man betraktar prisöverenskommelsen ur den synvinkeln, är det ganska förvånande att man kan finna anledning till sådana kritiska anmärkningar som förekommit i den allmänna debatten under prisförhandlingarna. Denna knappt 0,1-procentiga höjning av konsumentpriserna utmålades faktiskt på vissa håll som något slags riksolycka. När en gång löneavtalen blir klara bl.a. för de anställda inom livsmedelsindustrin tror jag att inverkan på konsumentindex blir väsentligt större, men säkerligen kommer kritiken att bli väsentligt mildare, om det över huvud taget blir någon kritik. För jordbrukets del ligger det till så, att jordbrukets produktpriser sedan början av 1950-talet har stigit med 80 procent, medan livsmedlen i detaljhandeln har stigit i pris med 147 procent. Det är en sak som man lyckligt har undgått att märka på visst håll. Denna prisöverenskommelse skall omprövas eller justeras före ingången av det andra regleringsåret. Man skall då bedöma vilka förhållanden som kan ha påverkat jordbrukets ekonomiska ställning.

Man har också räknat in en sådan inkomstpost på inkomstsidan. Det är rätt anmärkningsvärt, eftersom ingen i dag vet vad denna skatt kan komma att betyda. Man vet inte huruvida omläggningen över huvud taget innebär någon vinst för jordbrukarna, men man har ändå krävt att den skall räknas in. Jordbrukarna skall liksom alla andra erlägga arbetsgivaravgift både för sina egna inkomster och för löneutgifterna. Huruvida de därutöver kan notera en vinst är väl ganska osäkert i dagens läge. När jordbrukets företrädare begärde att den planerade traktorskatten skulle beaktas på utgiftssidan, vägrade man emellertid att vara med på det. I går fattade riksdagen beslut om traktorskatten. När man på inkomstsidan lägger in en fiktiv inkomst, om vilken man ännu inte vet hur stor den kan bli, hade det varit logiskt riktigt att på den motsatta sidan räkna med en utgift som man vet kommer men om vilken man inte heller vet hur stor den exakt blir. När på sin tid förhandlingarna pågick i den s.k. Kennedyronden 1967 slöts en konvention om livsmedelshjälp till u-länderna. Enligt den konventionen skall de deltagande staterna årligen till behövande utvecklingsländer utan särskilt vederlag leverera en viss minimikvantitet spannmål, som är lämpad till människoföda. För Sveriges del skall det bidraget utgöra 54 000 ton vete och om vi inte skickar vete, skall vi betala 18 miljoner kronor. Givarländerna och därmed också Sverige har sagt, att man avser att dessa bidrag skall vara ett tillägg till annan, redan utgående hjälp. Vi har nu i Sverige haft betydande överskott på vete under de senare åren, och vi kommer kanhända också att få det framöver, men det vet man inte. Den minimikvantitet vi har åtagit oss att leverera, 54 000 ton, skulle sannolikt 1 vissa lägen kunna utökas, när förutsättningar härför föreligger. Det är vad reservanterna har krävt, och såvitt vi förstår är det en mycket moderat begäran som vi i det avseendet framställt. Vi har lagt i regeringens händer att bedöma när förutsättningar föreligger för en sådan utökning. Vad beträffar propositionen har det största motståndet kommit att riktas mot den del av denna som gäller beredskapsläget. När vi 1967 fattade beslut om de nya riktlinjerna för jordbrukspolitiken, satte majoriteten som riktmärke, att vi så småningom skall ha en jordbruksproduktion som täcker 80 procent av be hovet, vilket kräver, att vi lägger ned minst en tredjedel av den odlade arealen. Det var en av förutsättningarna för den nya given. Men å andra sidan var en annan förutsättning för densamma, att vi samtidigt skulle väsentligt öka lagren av produktionsmedel och färdiga livsmedel för att garantera den beredskap som successivt bortfaller genom den successiva nedläggningen av åkerareal. Beslutet bestod alltså av två delar, en del som gick ut på nedbantningen, en annan del som gick ut på uppbyggande av en beredskap, som svarar emot vad vi gick miste om genom nedläggningen av åker. Nu håller vi som bäst på att förverkliga den ena delen av programmet, nämligen nedläggningen av den odlade marken genom skärpta tillämpningsbestämmelser för lantbruksnämnderna. Det är redan i dag en ganska betydande areal som har nedlagts, och en del av den ligger nu för fäfot, som man kallar det. Nedbantningsprogrammet skall vara genomfört om låt oss säga högst åtta—tio år, men vid den tidpunkten bör naturligtvis den andra delen av programmet vara genomförd; då bör de beredskapslager som var en av förutsättningarna också finnas. Det tycks emellertid inte finnas en lika stark ambition för att bygga upp beredskapssidan som i fråga om att rusta ned produktionssidan. Vi hörde i går kväll att finansministern stod här och sade, att om vi har sagt A så får vi säga B också. Det gäller tydligen i fråga om inkomsterna för departementet. Det är inte säkert att det gäller när det blir fråga om utgifterna för finansdepartementet. Men vi har som sagt finansministerns ord på att om man har sagt A skall man säga B. Vi har sagt A till nedbantningen. Nu gäller det också att säga B till upprustningen av beredskapen. Statens jordbruksnämnd har emellertid gjort en utredning om vårt beredskapsläge, vilken utredning väl får an ses böra tillmätas ett ganska betydande bevisvärde. Utredningen blottar mycket allvarliga brister i beredskapen. På vissa områden skulle vi nästan behöva en tiodubbling av lagren av förnödenheter enligt 1960 års jordbruksutredning och 1967 års beslut. Därtill kommer att de lager, som vi för närvarande har, i mycket betydande utsträckning ligger i utrymningsområden och icke i de viktigaste inkvarteringsområdena i Norrland. Men det är ju framför allt i Norrlandslänen som jordbruksproduktionen skall upphöra. Där ligger emellertid inte de största lagren.

De flesta av våra förädlingsindustrier på livsmedelsområdet har en från beredskapssynpunkt ganska riskabel förläggning, men utbyggnaden av reservanläggningar för förädlingen har under tiden starkt försummats. Beträffande jordbrukets mekanisering vet vi alla att behovet av drivmedel till tröskor, traktorer m.m. ökat ganska mycket. Även härvidlag visar jordbruksnämndens undersökning att vi har allvarliga brister i beredskapen. Gengasberedskapen behöver avsevärt förstärkas om det inte skall bli kaos i händelse av avspärrning. Ett då viktigt jordbrukslän som Malmöhus län skulle för närvarande endast kunna få en del av sitt drivmedelsbehov tillgodosett i ett avspärrningsläge. När nedläggningsprogrammet en gång genomförts, om ungefär åtta år, och vi nått fram till målet 80 procent självförsörjning och minst 1 miljon hektar nedlagd åker, kommer beredskapssituationen i landet att bli ganska besvärlig. Jordbruksutredningen ansåg en gång att en lagring som motsvarar nedlägg ningen av en halv miljon hektar åker var möjlig att genomföra, men en lagring som motsvarar 1 miljon hektar nedlagd åker bedömde den som orealistisk. Det är den orealistiska vägen som vi nu slagit in på. Jordbruksutredningen ansåg det orealistiskt därför att praktiskt taget alla färskvaror — kött, fläsk, smör, ägg etc. — måste passera fryslagren innan de säljes till konsumenterna, om vi skulle välja detta orealistiska alternativ. Jag tror att våra konsumenter skulle sätta stort värde på att få kännedom om konsekvenserna av vad vi tänker genomföra på jordbrukspolitikens område någon gång i slutet på 1970-talet. Jag ger regeringen och regeringspartiet det tipset, att användas vid 1970 års val. Det har en viss betydelse, inte minst för konsumenterna, att även den sidan blir klarlagd. Hittills har vi nämligen försummat den upplysningen. Man får också räkna med att en nedläggning av denna storleksordning kommer att bli ganska kostsam. Vi lägger årligen ner omkring 5 000 miljoner kronor på vårt militära försvar. Det tycker vi är nödvändigt. Men när ett statligt verk, jordbruksnämnden, kräver knappt 9 miljoner kronor till förstärkning av vår beredskap på livsmedelsområdet — vilket bara är en bråkdel av vad som skulle behövas — stegrar sig regeringen och anslår bara ca 2 miljoner kronor för ändamålet. I reservationen 4 har vi yrkat bifall till jordbruksnämndens förslag, som inte är definitivt utan får betraktas som ett första steg i upprustningen på beredskapssidan som måste göras om vi vill fortsätta nedbantningen på den andra sidan i enlighet med jordbruksbeslutet. Den uppbyggnad av beredskapen som behövs här i landet och administrationen därav skötes nu av tre kvalificerade tjänstemän i jordbruksnämnden med viss skrivhjälp. Personalens otillräcklighet innebär att viktiga områden på beredskapssidan inte kan bevakas och handhas på det sätt som är behövligt. Jordbruksnämnden har därför begärt att den nuvarande beredskapssektionen utbygges till en byrå. Vi har tagit upp detta krav i en reservation, och vi har den uppfattningen att en sådan förstärkning är nödvändig om vi skall få det hela att fungera ordentligt. Vi torde nu ha åtminstone relativt fasta handlingslinjer för utformandet av den ena delen av jordbruksbeslutet genom den skärpning av tillämpningsbestämmelserna för lantbruksnämnderna som skett. Men vi behöver lika preciserade handlingslinjer för beslutets andra del, som gäller uppbyggandet av den beredskap som är nödvändig för att den beslutade avvecklingen skall kunna ske. Genomförandet av dessa två delar av beslutet måste, såsom jag tidigare framhållit, såvida jag tolkar beslutet rätt, ske jämsides. Efter hand som nedprutningen av den ena sidan sker måste ett uppbyggande äga rum på den andra sidan. Vi anser därför att det är nödvändigt att en arbetsgrupp eller utredning tillsättes, som kan utforma fasta riktlinjer för beredskapens successiva anpassning till förändringarna på jordbruksområdet. Denna arbetsgrupp bör, såsom vi framhållit, vara allsidigt sammansatt. Den bör bestå inte bara av parlamentariker utan även av representanter för näringslivet, för arbetsmarknadsorganisationerna och även för konsumenterna. Vi har ställt också detta krav i reservationen 5. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till samtliga vid förevarande utlåtande fogade reservationer. I de avsnitt, som icke berörs av reservationer, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag förmodar att kammarens ledamöter inte blir alltför besvikna om jag försöker koncentrera mitt anförande nu och inte gör för många upprepningar — detta med hänsyn till att jag undertecknat samtliga reservationer som fogats till utskottsutlåtandet, liksom utskottets ordförande, vilken redan redovisat dem här. Efter de vanliga piruetterna i förhandlingsomgångarna har jordbrukets förhandlingsdelegation och de statliga representanterna kommit överens beträffande prissättningen på jordbrukets produkter för det närmaste året. Det enda nya som inträffat i sammanhanget är att vår nyutnämnde jordbruksminister vid lantbruksveckans konserthusmöte passade på att skaka hand med jordbrukarnas representanter och knöt samman de då för tillfället avbrutna kontakterna, och det var ju bra gjort. Ingendera parten i dessa förhandlingar kan väl känna sig riktigt nöjd med den överenskommelse som träffades och som nu ligger på riksdagens bord. De som skickade ut de käcka signalerna för nu drygt tre år sedan om väsentligt billigare livsmedel kan knappast vara helt till freds även om Pprisstegringarna varit små sedan dess. Inte heller jordbrukarnas organisationer och jordbrukarnas representanter har haft möjligheter att ställa långtgående krav. Inom utskottet är vi, som redan sagts, överens om att vi accepterar den träffade överenskommelsen. Jag vill bara göra några reflexioner. Jag tycker att det är underligt, när man i jordbruksdebatten diskuterar överskottsproblemen, att diskussionen så ensidigt handlar om mjölken. Man tycks glömma i detta sammanhang att korna spelar en stor roll för vår köttförsörjning. Efter ytterligare en viss utslaktning har vi väl den situationen att köttförsörjningen är otillräcklig. Jag tror att det är nödvändigt att man ser nötkreatursskötseln som en enhetlig produktionsgren. Det kan knappast vara befogat att ha sådana bekymmer för överproduktionen på detta område, även om man naturligtvis tills vidare måste avväga mjölkpriset med en viss försiktighet. Man bör inte förbise att nötkreatursskötsel med vallodling och betesdrift är väsentlig för jordbruk, arbetstillfällen och landskapsvård över större delen av vårt land. Den renodlade köttdjursproduktionen har hittills knappast visat sig konkurrenskraftig här i landet. Att ordna landskapsvården medelst röjningspatruller i arbetsmarknadsstyrelsens eller annans regi lär inte heller vara billigt. Därtill kommer att det i en avspärrningsperiod är av stort värde att ha en relativt hygglig nötkreatursstam. Summan av dessa mina reflexioner blir att jag tror att tiden ganska snart är inne då man på både det ena och det andra hållet borde börja fundera över om det inte är dags att avsluta »jakten på kor». Det stora överskottsproblemet har vi väl strängt taget när det gäller fodersäden. Men det är kanske möjligt att det problemet löser sig av sig självt med den väderlekstyp som vi har i år, då vårsådden blir en månad försenad i större delen av landet. Beredskapslagringens problem har redan redovisats av utskottets ordförande. Jag skall inte närmare gå in på detta problem utan vill bara peka på att en utredning pågår inom jordbruksnämnden angående beredskapslagringen och därmed sammanhängande frågor. Jordbruksnämndens förslag i avvaktan på den pågående utredningen innebär i förhållande till det synbara behovet en relativt liten anslagshöjning utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit — det rör sig om cirka 8 miljoner kronor. De uppgifter som jordbruksnämnden redovisar avseende den bristande tillgången på olika förnödenheter har klart visat att den av nämnden föreslagna anslagsökningen är mer än väl motiverad. Låt mig slutligen, herr talman, säga några ord om motion 1188 i denna kammare av herr Rimås m.fl. I denna föreslås en ökning av vår tribut till den livsmedelshjälp som utgår enligt 1967 års konvention. Motionens yrkande tas upp i reservationen 2. Jag instämmer i vad herr Hansson i Skegrie har sagt i denna fråga. Innebörden i reservationen är att vi — i den mån vi har tillgång till ett överskott av brödspannmål och behov därav kan förefinnas i mottagarländer — bör ställa ökade resurser till förfogande för detta ändamål. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de vid utskottets utlåtande fogade reservationerna.

Herr talman! I raden av frågor med anknytning till prisregleringen på jordbrukets område, som behandlas i proposition nr 107, märks vissa tekniska frågor som tas upp med anledning av 1967 års konvention om livsmedelshjälp. Dessa frågor kräver inga ökade anslag och inte heller några andra beslut av riksdagen, och därför är departementschefens handläggning av frågorna i propositionen närmast av anmälningskaraktär. Ändå har dessa frågor givit upphov till de motioner som herr Antby nyss talade om samt även till en reservation med krav på att Sverige skall öka sina leveranser av vete inom ramen för våra åtaganden beträffande livsmedelshjälpen. Jag skall kortfattat redogöra för anledningen till att utskottsmajoriteten ansett sig böra bestämt avvisa dessa krav. 1967 års konvention om livsmedelshjälp är ju bara en del av 1967 års spannmålsarrangemang. En annan, lika viktig del är 1967 års vetekonvention. Vetekonventionen reglerar maximioch minimipriser vid import och export av vete, medan konventionen om livsmedelshjälp stadgar de olika avtalsslutande parternas skyldighet att hjälpa till med leveranser av just vete. — Det förtjänar påpekas att i gruppen av anslutna länder finns ett antal u-länder med överskottsproduktion, och antalet sådana länder väntas öka i takt med att spannmålsproduktionen i många u-län der ökar. Konventionen innehåller också särskilda stadganden av innebörden, att u-ländernas behov av att få leverera av sitt överskott inom ramen för överenskommelsen i första hand skall tillgodoses. Dessa frågor har alltså naturlig anknytning både till jordbrukspolitiken och till vårt utvecklingsbistånd, men anslagsmässigt hör de hemma under biståndsfrågorna och behandlas i bilaga 9 till statsverkspropositionen. Vi har redan tagit beslutet i de frågorna. Häromdagen beslöt vi anslå 22 miljoner till livsmedelshjälpen enligt den konvention vi här diskuterar och ytterligare 20 miljoner till reguljära bidrag till World Food Program, som är det FN-organ som särskilt svarar för den här typen av leveranser. Vi har i år genomfört en höjning på drygt 4 miljoner kronor av våra reguljära bidrag till det internationella livsmedelsprogrammet. Herr talman! Livsmedelsförsörjningsfrågorna betraktas som centrala i det internationella arbetet på att skapa bättre förhållanden för de många människorna. Vi har på socialdemokratiskt håll i strid med de borgerliga bestämt och konsekvent hävdat att försörjningsfrågorna bara kan lösas genom att uländernas egen = försörjningsförmåga ökas. En sådan utveckling av u-ländernas jordbruksproduktion är också nödvändig för att man skall kunna skapa en bas för en ekonomisk utveckling i allmänhet i u-länderna. Om vi alltså vill åstadkomma en förbättrad jordbruksproduktion i u-länderna, då skall det ta sig uttryck i den jordbruksoch handeispolitik som vi för här hemma, så att vi avstår från en överproduktion som inte kan motiveras och avstår från att föra en protektionistisk jordbruksoch handelspolitik som missgynnar uländernas intressen. Det är också viktigt att vi i vår biståndspolitik satsar på sådant som kan stimulera livsmedelsproduktionen i u länderna. Livsmedelsleveranser kan aldrig utgöra någon lösning på försörjningsfrågorna annat än i mycket tillfälliga katastrofsituationer. Ändå är det i dag så att livsmedelsleveranserna tar upp en ganska stor del av vad många länder kallar för sitt bistånd. Det finns flera skäl till detta. Ett skäl är att katastrofsituationerna i dag är så många, onödigt många på grund av att u-ländernas egen jordbruksproduktion är otillräcklig och det inte finns — tillräcklig planeringskapacitet vare sig i u-länderna eller de internationella hjälporganen för att snabbt komma till rätta med dessa katastrofsituationer. Men dessutom är livsmedelsleveranserna i dag av stor omfattning som resultat av en kortsynt och egoistisk jordbrukspolitik i många rika länder. I dagsläget har u-länderna inte något val. De tvingas acceptera livsmedelsleveranser trots att de många gånger skulle önska bistånd i andra former. Där fyller det internationella livsmedelsprogrammet en viktig uppgift för att kanalisera livsmedelsleveranserna på ett sådant sätt, att de utnyttjas så vettigt som möjligt och möjligheter skapas på längre sikt för en mera rationell inriktning när det gäller att lösa livsmedelsfrågorna. Det internationella livsmedelsprogrammet är inriktat både på katastrofhjälp och på utvecklingsprojekt som finansieras med livsmedelsleveranser. Man försöker också mera långsiktigt att få till stånd stimulerande åtgärder för jordbruksproduktionen genom leveranser av gödningsmedel och jordbruksmaskiner. Men man arbetar här under mycket svåra förhållanden. Vad beror då dessa förhållanden på? Jo, framför allt är orsaken att de flesta givare inte tar tillräcklig hänsyn vare sig till livsmedelsprogrammets eget planeringsbehov eller till u-ländernas behov. Alldeles för många länder ger l1everanser som snarare är ett uttryck för deras egen dåliga jordbrukspolitik än för behoven i mottagarländerna. Man binder sina leveranser till en vara som sedan blir svår att placera. Det finns många exempel på detta, ett är fiskleveranserna. I dag finns det flera stora givarländer som inte erbjuder några andra produkter, och inom livsmedelsprogrammet kan man inte finna avsättning för all denna fisk. Detta innebär också att man inte kan utnyttja alla givarländers åtaganden. Det är också synnerligen viktigt att livsmedelsprogrammet kan = erbjuda många olika typer av föda. Man kan inte ge en effektiv livsmedelshjälp bara genom att skicka spannmål; man måste också kunna erbjuda proteinrik föda. Vi vill från svensk sida stödja en sådan inriktning av livsmedelsprogrammet att dess planeringskapacitet skall förbättras. Detta åstadkommer vi dels genom att göra fasta, långsiktiga åtaganden, dels genom att erbjuda flera olika varutyper. Det innebär att livsmedelsprogrammet kan begära just de varor inom en given ram som det finns användning för vid ett speciellt tillfälle. Det är därför vi i år också har satsat på att öka våra reguljära bidrag ganska kraftigt. För närvarande utgår sammanlagt 42,9 miljoner kronor i livsmedelshjälp. Vad är det då denna reservation och motionerna syftar till? Jo, till att vi skulle binda våra åtaganden på ett sätt, som inte står i överensstämmelse med de långsiktiga intressen och behov som vi har försökt stödja. De borgerliga partierna och företrädare för jordbruket har i flera år sökt driva den linjen i fråga om våra livsmedelsleveranser, en linje som mera sammanfaller med deras egna intressen än med u-ländernas. De har också talat om att livsmedelsleveranser skulle vara en generell metod att lösa försörjningsfrågorna. Denna argumentation tror jag bygger på dels att man inte har den information som skulle behövas, dels att man för en intressepolitik. Glädjande nog har det börjat höras andra signaler. Under vår biståndsdebatt häromdagen tyckte jag mig finna att herr Antonsson i sitt inlägg förlade tyngdpunkten till de produktionsstimulerande åtgärderna, som lovade mycket gott för framtiden. Jag lade också märke till att herr Grebäck talade för att vi måste få en rationell arbetsfördelning på detta område mellan olika länder. De är i gott sällskap med t.ex. Tanzanias finansminister, som vid ett besök i Sverige förra året uttalade: »Ett handelsutbyte mellan u-länder och rika länder på de villkoren att uländerna kan sälja sina jordbruksprodukter och de rika länderna sina industriprodukter är till gagn för bägge parters ekonomiska utveckling. Jag vill inte säga att det skulle lösa alla våra stora problem, men det skulle hjälpa en bit på väg. Därför tycker jag att Sverige för en riktig politik, när det beslutar sig för att skära ner sin självförsörjningsgrad på livsmedelsområdet. Det är en väg som fler av de rika länderna borde slå in på. Det är komiskt att de som vill ha ett större svenskt jordbruk än vad som nu har beslutats påstår att de vill u-ländernas bästa. Deras hållning går inte att förena med ekonomisk utveckling i våra länder, som först och främst är jordbrukare.» Herr talman! Jag tycker som sagt att herr Antonsson och herr Grebäck är i gott sällskap med framträdande representanter för u-länderna, men de är tyvärr inte i gott sällskap i sina egna partier här i riksdagen. Jag kan förstå dem som är dåligt informerade och då rent instinktivt tycker att det vore rimligt att vi producerade livsmedel för uländernas räkning. Men jag kan inte förstå varför de som har information vidhåller ett sådant resonemang. Det är ganska nyttigt att så här ett par da gar efter söndagspredikningarna i uhjälpsdebatten komma in i vardagsarbetet igen och se hur företrädarna för de borgerliga partierna ställer sig när det kommer till konkreta avgöranden; då företräder de sannerligen inte en ulandsvänlig linje. Den socialdemokratiska majoriteten vidhåller naturligtvis sin linje i denna fråga, eftersom vi tror att den är ett uttryck för en riktig politik inte bara i fråga om den svenska jordbrukspolitiken utan även när det gäller biståndet och livsmedelsleveransernas utformning. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag lyssnade till jordbruksministerns anförande i denna fråga i första kammaren, där jordbruksministern bl.a. förklarade att ingenting hindrar att vi ökar vår spannmålsexport till u-länderna. Det var alltså en rakt motsatt uppfattning mot den som fru Dahl har givit uttryck åt här. Litar inte fru Dahl på regeringen? Det gör vi reservanter. Vi har nämligen helt överlåtit åt regeringen att bedöma när ett sådant läge föreligger att vi har ett exportöverskott av vete och kan skicka detta, enligt vetekonventionen, till uländerna.

Det kan inte vara felaktigt att öka dessa åtaganden om vi gör det när tillfälle finns. Det är inte meningen, som fru Dahl sade, att vi avsiktligt skall öka produktionen för att kunna sända livsmedel till u-länderna. Det gäller endast de tillfällen när sådant överskott ändå finns och skall exporteras, och då kan vi inte handla bättre än att sända det till de folk som svälter. Fru Dahl säger nu att många av uländerna har ökat sin produktion och kan exportera vete. Det lär inte vara många länder som kan det, fru Dahl. Även i de länder som eventuellt har ökat sin produktion av vete behöver man detta inom landet, men man vill exportera för att skaffa sig valuta. Man får i stället i stor utsträckning svälta men gör det för att man måste ha valuta.

Herr talman! Det var verkligen en intressant nyhet kammaren fick reda på av fru Dahl, nämligen att socialdemokratin »i strid med de borgerliga» har arbetat för ökad u-hjälp. Jag vill uppmana kammarens ledamöter att studera protokollen från kammarens debatter under de senaste åren, där lämnas helt andra besked. Vad det nu gäller, herr talman, är ett avtal för de närmaste åren, och det måste verkligen hända underverk beträffande u-ländernas möjligheter att öka sin produktion, om de skall kunna uppnå sådan effektivitet på jordbruksproduktionsområdet att världssvälten skall kunna hävas. Sedan vill jag bara upprepa vad jag sade i mitt tidigare anförande att vad saken nu gäller är att i den mån vi har tillgång till överskott på brödspannmål och behov därav förefinns i mottagarländerna bör dessa resurser kunna tas i anspråk.
Herr talman! Jag skall inte vid detta tillfälle ta upp någon stor jordbrukspolitisk debatt, ty jag räknar med att denna diskussion kommer att fortsätta på onsdag i nästa vecka. En sak måste jag emellertid klara upp innan vi skiljs åt före pingst. Herr Hansson i Skegrie sade att han var inne i första kammaren och lyssnade på mig. Han försökte då att ur mitt anförande läsa ut ett motsatsförhållande till fru Dahl. Då måste jag reagera.

Jag vill bara säga att det inte finns något formellt hinder att öka våra spannmålsleveranser när vi gör biståndsinsatser inom det internationella livsmedelsprogrammet. Emellertid har detta ingenting att göra med den fråga som vi diskuterar i dag.» Kan någon se något motsatsförhållande mellan detta uttalande och det utmärkta anförande som fru Dahl hållit?
Herr talman! Jag skall först rätta herr Antby på en punkt. Jag skulle i och för sig med gott samvete ha kunnat säga, att socialdemokratin fört en mer progressiv u-hjälpspolitik än vad de borgerliga partierna gjort. Alldeles särskilt är detta fallet om man ser på de långsiktiga effekterna av vårt handlande i internationella sammanhang på olika plan. Nu sade jag inte det. Vad jag sade var, att vi i strid mot de borgerliga fört en politik när det gäller jordbruket och livsmedelsleveranserna som enligt mitt förmenande bättre överensstämmer med u-ländernas intressen. Detta, herr Antby, tror jag det blir svårt att vederlägga. Om det förhöll sig så som herr Hansson i Skegrie försökte ge sken av, nämligen att det bara gäller att få regeringen att om möjligt öka veteleveranserna, vore yrkandet i motionerna och reservationen fullständigt meningslöst. Den möjligheten föreligger nämligen redan. Det vet herr Hansson i Skegrie och alla andra borgerliga utskottsledamöter mycket väl, ty den frågan redde vi ut un der utskottsarbetet. Men problemet är inte så enkelt, och jag tror att det finns andra skäl för att man vill ha detta uppdrag till regeringen att öka leveranserna inte bara med hänsyn till uländernas intressen utan även med hänsyn till de intressen som man anser sig ha på produktionssidan. Anledningen till att vi anser att man i stället skall öka de reguljära bidragen till livsmedelsprogrammet är att man därigenom ökar det bidrag som är flexibelt och kan utnyttjas för olika ändamål. Reservanterna har i själva verket gått längre än motionärerna, ty de begär inte bara en ökning av veteleveranserna enligt konventionen, utan de begär även att man skall uppmana regeringen att styra våra reguljära bidrag till att gälla just vete. Jag skulle vilja uppmana de borgerliga reservanterna att ta kontakt med andra borgerliga ledamöter som i anledning av biståndsanslagen har framställt motioner om ökade leveranser av fisk och andra produkter. Det skall bli intressant att se om ni kan komma överens inbördes.

Herr talman! Det är kanske inte så underligt om en ny ledamot av kammaren inte känner till så mycket om vad som har förekommit tidigare. Fru Dahl har väl ändå hört talas om det sedan åtskilliga år tillbaka återkommande förslaget från folkpartiets sida om en miljardfond till den internationella livsmedelshjälpen. Vad har fru Dahl för övrigt för stöd för påståendet att man från socialdemokratisk sida fört en mera progressiv u-landspolitik än som varit fallet från folkpartiets sida?
Herr talman! Med hänsyn till tidsbristen och ämnet i dag tycker jag inte att vi nu har anledning att ta upp en u-hjälpsdebatt. Jag vill hänvisa till det anförande som utrikesministern höll i onsdags och till de principiella riktlinjer som där drogs upp. Där redogörs för en rad av de frågor om inriktningen av vårt bistånd som är av stor betydelse för en förbättring på lång sikt av u-ländernas situation. Herr talman! När vi för ett par veckor sedan diskuterade denna fråga i utskottet diskuterade vi samtidigt livsmedelslagringen för svenska behov i beredskapssyfte. Vi fick då en mycket ingående redogörelse för behovet av en väl sammansatt föda i en sådan situation och för det samråd som hade skett med Folkhälsan för att lösa dessa problem. Det gällde inte bara hälsoproblem utan också smakproblem. Det talades om lagring av socker och kaffe i beredskapssyfte. Men när man kommer in på motsvarande problem för u-länderna säger man att vilka livsmedel som helst skall duga och är inte intresserad av att på allvar diskutera ett långsiktigt program, som innebär konstruktiva insatser i en katastrofsituation och stödåtgärder i fråga om u-ländernas egen produktion. Det är av vikt att ett sådant program görs upp. Jag är mycket väl medveten om den miljardfond som har diskuterats, och jag är glad över att riksdagen har avslagit motionsyrkanden på den punkten. Jag vet nämligen att FN-organen för närvarande utreder frågan om de effektivaste möjligheterna att i multilateral regi komma fram till ett program som skall syfta till en utveckling av u-ländernas jordbruksproduktion. Detta kommer att ge oss tillfälle att delta med ökade bidrag, men det blir sannolikt inte i form av livsmedel utan i form av pengar och utbildad personal.

Herr talman! Såvitt jag förstår av herr jordbruksministerns uttalande så menade han just att ingenting hindrar oss från att utöka spannmålsleveranserna. Det var detta jag sade också. Fru Dahl säger — herr Antby har bemött det — att man på regeringssidan har varit mera progressiv när det gäller u-landshjälpen. Det är väl ändå oppositionspartierna som hela tiden gått i täten härvidlag, och det är regeringspartiet som har kommit efter när det har gällt den upprustning som har skett på senare år. När fru Dahl sedan vill nedvärdera vetebehovet i u-länderna så erinrar jag mig en uppgift som jag fick för ett par tre år sedan. Vid det tillfället var världens samlade vetelager 30 miljoner ton. Det uppgavs då att om hela detta lager sattes in i Indien och Pakistan skulle det innebära, att Indiens och Pakistans befolkning kunde lyfta sin kaloriförsörjning till samma nivå som japanerna har. Japanerna har sannerligen ingen överdriven försörjning av kalorier. Det var alltså fråga om hela världens veteöverskott. I dag är detta överskott något större, men fru Dahl skall ingalunda försöka nedvärdera behovet av vete i dessa länder och göra gällande att de tvärtom är exportörer. Får jag sedan ställa en fråga till fru Dahl. Er jordbrukspolitik och försörjningspolitik siktar ju på att Sverige om tio år skall vara nere i 80 procents försörjningsgrad. Vi skall alltså köpa 20 procent utifrån. Var skall vi köpa dem? Vi får väl köpa från det överskott som annars skulle gå till u-länderna, eller hur? Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att den politik som ni för Sveriges vidkommande för i försörjningshänseende i slutomgången måste drabba de folk som bättre än vi behöver ifrågavarande överskott.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till det senaste meningsutbytet, och eftersom också jag tillhör dem som har undertecknat reservation 2 angående livsmedelshjälpen måste jag något bemöta fru Dahl. Fru Dahl har beskyllt oss reservanter för att se till egna intressen mer än till u-ländernas intressen när vi ställer vårt yrkande i denna fråga. Om jag inte hörde fel fällde hon ett yttrande, att vårt intresse i detta ärende närmast var komiskt. Jag hade hoppats att vi hade kommit så långt att vi inte skulle få höra affektladdade värderingar av detta slag utan skulle kunna diskutera ulandsfrågorna på ett lugnt och sakligt sätt. Vi skriver inte i reservationen någonting om att vi vill tvinga fram ökade leveranser av vete. Den gäller bara att vi, om Kungl. Maj:t finner att det föreligger möjligheter till och behov av ytterligare leveranser av svenskt vete, skall ställa det till förfogande. Det behöver inte alls inkräkta på de andra produkter som u-länderna behöver. — Nog om detta! Det utlåtande om prisöverenskommelsen som vi har att ta ställning till gäller tillämpning av 1967 års jordbruksbeslut. även om det inte finns någon anledning att här ta upp en debatt om de frågorna, vill jag ändå göra några reflexioner. Den gången hade regeringspartiet och oppositionen olika meningar. Oppositionen framförde kritik mot en del av de principer som var vägledande för 1967 års beslut, närmast då att prisutvecklingen på <:jordbruksprodukter skulle gå i en lugnare takt än prisutvecklingen i övrigt inom landet. Den här konstruktionen har till ändamål dels att skapa betingelser för rationella jordbruksföretag, dels att krympa produktionen ned till den självförsörjningsgrad av 80 procent som man har som riktmärke. Årets prisöverenskommelse ligger helt i linje med 1967 års beslut, eftersom den i realiteten innebär en prispress. Den torde bli effektiv på så sätt att den, oberoende av vad som händer i övrigt, kommer att bidra till en krympning av livsmedelsproduktionen på sikt. Vad beträffar den andra sidan av saken, som på lång sikt torde vara nog så viktig, nämligen skapandet av rationella enheter, kommer väl överenskommelsen i år att verka i motsatt riktning. Herr Hansson i Skegrie har här tidigare talat om det stora kapital som de rationella enheterna kräver. Det kapitalbehovet kommer att ökas, och med en prispress kommer företagens möjligheter att ge tillfredsställande förräntning att bli allt mindre. Jag tycker också att man redan i dag börjar kunna konstatera en otillfredsställande rekrytering till jordbruket. Jag vill inte säga någonting annat än att socialdemokraterna har haft ett långsiktigt perspektiv i jordbrukspolitiken med denna krympning, men jag vill säga att perspektivet nog inte har varit till räckligt långt. Det har varit ett perspektiv så att säga på halvdistans, eftersom man har vägrat att se runt hörnet på vad som kommer att hända om 15 —20 år.

Då tycker jag att man skall ta in den faktorn i bilden, vilket skulle medföra att man måste se på de åtgärder som bör vidtagas på ett annorlunda sätt än man gör i dag. Låt mig sedan gå in konkret på några av de problem som föranlett skiljaktiga meningar inom utskottet. Det har talats tidigare om traktorbeskattningen. Jag var en av dem som motionerade om att — med anledning av det beslut riksdagen kom att fatta klockan halv ett i natt om traktorbeskattningen — jordbrukets regleringskassor skulle tillföras motsvarande medel som jordbruket avhändes i form av traktorskatt. Vid behandlingen inom jordbruksutskottet deklarerades från regeringspartiets ledamöter att sannolikheten för genomförande av traktorbeskattningen var känd under jordbruksförhandlingarna men att man av formella skäl inte hade någon möjlighet att ta hänsyn därtill vid träffandet av överenskommelsen. Också jag har den uppfattningen att lagt kort skall ligga — en överenskommelse skall hållas. Men detta är en överenskommelse mellan två parter — staten och jordbrukets företrädare — av vilka den ena parten har möjligheter att under en mellanperiod genom andra åtgärder se till att spelreglerna ändras. Under sådana förhållanden måste det vara välmotiverat när vi från oppositionens sida hävdar att det hade kommit in något nytt i bilden och att man, om man skall följa andan i överenskommelsen, bör se till att jordbruket blir kompenserat för den uppkomna merkostnaden. I utskottet har gjorts en kompromiss så till vida att vi har enat oss om att gå in för att rekommendera att dessa frågor tas upp vid de förhandlingar, som kommer att äga rum under avtalsperioden, så att jordbruket så småningom får kompensation den vägen. Jag kan i och för sig beklaga att vi inte lyckats få en mer konsekvent linje i dessa frågor, men trots allt är jag böjd att acceptera den kompromiss som denna reservation innebär. I fråga om beredskapslagringen kan jag instämma i vad herr Hansson i Skegrie här har anfört. Men när departementschefen i propositionen inte biträder jordbruksnämndens äskande om det högre anslaget på cirka 9 miljoner för beredskapslagring utan skjuter på detta problem till nästa budgetår, tycker jag att motiveringen är något märklig. Det är ju inte i egentlig mening utredningsunderlag som här fattas. Vi vet redan så mycket att behovet är synnerligen väl dokumenterat. Det kommer inte att hända någonting på detta område som gör att behovet blir mindre till nästa år, utan det borde närmast bli större. Därför tycker jag att det sakligt sett finns mycket svag motivering för den restriktiva hållning som departementschefen här har intagit. Herr talman! Med hänsyn till tidsnöden skall jag inskränka mig till detta och sluta med att yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Herr Krönmark upprepade att det inte skulle ligga någonting mer i reservationen än att man ville ha en möjlighet att öka livsmedelsleveranserna, om behovet fanns och om vi hade överskott. Jag ser mig nödsakad att upprepa vad jag tidigare har sagt, nämligen att om yrkandena är så oskyldiga så är de fullständigt meningslösa, ty den möjligheten föreligger redan. Vete och vetemjöl ingår i de leveranser som vi erbjuder oss att göra även i vårt reguljära bidrag till livsmedelsprogrammet. I övrigt skulle jag bara vilja lämna en upplysning med anledning av vad som har sagts om överproduktion i uländerna, nämligen att Pakistan som en följd av jordbruksrevolutionen i dessa länder enligt uppgift nu hör till de länder som överväger att söka medlemskap i konventionen.
Det är måhända beklagligt att behöva föreslå kammarens ledamöter att avbryta den här debatten, men med hänsyn till löftet från talmansstolen att vi skulle sluta dagens plenum vid 16-tiden tillåter jag mig fråga: Medgiver kammaren att den fortsatta behandlingen av detta ärende liksom övriga å listan stående ärenden uppskjutes till nästkommade arbetsplenum onsdagen den 28 maj? Svaret är ja. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden 27 5 1969 för deltagande i sammanträde med Europarådsutskott i Ankara och Istambul.

Herr talman! Som svar på herr Skoglunds fråga om sysselsättningsläget i Västerbotten och övriga Norrlandslän vill jag framhålla följande. Strukturomvandlingen har särskilt hårt drabbat Norrland och medfört stora och svårbemästrade problem för de enskilda människorna och kommunerna. Insatserna för att skapa balans i sysselsättning och samhällelig service mellan olika delar i vårt land har steg för steg byggts ut. De omfattar nu en allt effektivare arbetsmarknadspolitik med en rad olika inslag, lokaliseringspolitik, en utbyggd och förbättrad samhällelig planering 0. s. v. Den lokaliseringspolitiska försöksverksamhet som inleddes 1965 har fram t.o.m. april 1969 inneburit stöd till 440 företag med ett sammanlagt belopp av 774 miljoner kronor. Sysselsättningseffekten beräknas till 14 000 personer. Åtgärderna har i hög grad koncentrerats till skogslänen. Sålunda har 70 procent av lokaliseringsstödet utgått till stödområdet. Sysselsättningseffekten i stödområdet beräknas till 9 000 personer. För 1969 erhåller Västerbottens län 577 kronor per invånare i skatteutjämningsbidrag. Vad gäller de arbetsmarknadspolitiska insatserna har nya utbildningscentraler tillkommit i Lycksele och Skellefteå. Arbetsmarknadsstyrelsen har under mars månad i år beslutat om nya beredskapsarbeten för 300 man i länet. Sedan 1 juli 1965 har lokaliseringsstöd utgått till 63 företag i Västerbottens län med sammanlagt 103 miljoner kronor. Tjugofem av dessa företag är belägna i Västerbottens inland, t.ex. i Lycksele, Storuman, Dorotea, Bjurträsk, Sorsele, Vindeln, Stensele ete. Man beräknar att sysselsättningseffekten i WVästerbotten uppgår till drygt 1 800 personer. Även investeringsfonderna har använts i Västerbotten. Hittills har 25 företag erhållit tillstånd att ta i anspråk fondmedel för drygt 50 miljoner kronor. Bland de företag som använt investeringsfonderna för lokaliseringar i Västerbotten märks ASEA, Fläktfabriken, Cellulosabolaget, Volvo och Boliden. Enbart under de fyra senaste månaderna har fem företag i Västerbotten fått lokaliseringspolitiskt stöd. En ansökan är för närvarande föremål för regeringens prövning. Ytterligare tre ansökningar håller på att behandlas hos arbetsmarknadsstyrelsen och sex ansökningar hos länsstyrelsen. Bifall till ansökningarna skulle ge en sysselsättningseffekt på ungefär 300 personer. Vidare har regeringen föreslagit att gruvbrytning påbörjas i Stekenjokk. Projektet beräknas börja ge sysselsättning från år 1971. Fullt utbyggd beräknas gruvan ge 140—160 man sysselsättning i minst 16—20 år. Utan alla dessa insatser skulle situationen i dag ha varit väsentligt svårare. Omfattningen av statens och kommunernas ansträngningar ger en klar indikation om vår viljeinriktning. Politiken baseras på förvissningen om att Norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner fullt likvärdig del av den svenska nationen även i framtiden. Detta är en självklar följd av våra jämlikhetskrav. Målet kan bara uppnås genom en koncentration av våra insatser. Vi måste skapa expansiva centralorter med ett differentierat och därmed mindre konjunkturkänsligt näringsliv. Och vi måste sträva efter en integrering av det norrländska näringslivet med näringslivet i övrigt. Utnyttjandet av investeringsfonderna är en väg att åstadkomma detta. Arbetet fortsätter nu enligt följande riktlinjer. samhällsplanering. Departementsreformen och fullföljandet av kommunindelningsreformen är led i detta. Den pågående länsplaneringen som nu intensifieras kommer att ha grundläggande betydelse. 2. Lokaliseringspolitiska stödinsatser är väsentliga. Konjunkturuppgången och därmed följande ökning av industriinvesteringarna ökar efterfrågan på lokaliseringsstöd. Landshövding Lemnes utredning skall lägga fram förslag om formerna för det fortsatta lokaliseringsstödet. De privata företagen har ett stort ansvar för att genom förläggning till Norrland medverka till att den av samhället och medborgarna uttalade målsättningen om regional balans och likvärdiga levnadsbetingelser i landets olika delar uppfylls. Jag är glad över det gensvar som Industriförbundet visat genom att gå in i en gemensam arbetsgrupp med staten. Jag tolkar detta som ett växande medvetande från industrins sida om sitt ansvar. Samhället är berett alt stödja en expansion i Norrland genom lokaliseringspolitiken och ökad användning av investeringsfondsmedel. 3. Vi avser att i effektiva och lönsamma former expandera den statliga företagsamheten. Vi räknar med en väsentlig höjning av dessa företags investeringsvolym under de närmaste åren. 4, Samhället är berett att i vidgad utsträckning bära ett direkt företagsansvar för industrietableringar. Det kan ske genom samgående med existerande enskilda företag för att få till stånd nyetableringar av filialföretag eller underleverantörsföretag. Förutsättningarna härför bearbetas inom industrietableringsdelegationen och kommer att fortsättas av Svenska industrietableringsaktiebolaget. Detta företags samarbete med Svenska <utvecklingsaktiebolaget ger möjligheter att i ökad utsträckning förlägga den industriella exploateringen av nya produkter, metoder och system till Norrlandslänen. med hänsyn till den nuvarande konjunktursituationen inom den ekonomiska ramen för gällande försvarsbeslut i ökad omfattning förlägga beställningar till Norrland. även andra projekt i syfte att öka sysselsättningen i Norrlandslänen undersöks. 6. Som nyligen meddelats i annat sammanhang tillsätts en särskild arbetsgrupp för att arbeta fram lämpliga projekt för en utveckling av turism och friluftsliv särskilt i de norra delarna av landet. 8. En god samhällelig service åt människorna i glesbygderna uppehålles genom skatteutjämningsbidrag och utbyggd lokal trafikservice, servicebussar etc. 9. En systematisk bevakning av de regionala aspekterna vid val mellan olika lokaliseringsalternativ. Detta måste gälla industrin lika väl som servicenäringarna och både den privata och den offentliga sektorn. 10. Utveckling av Norrland som industriell miljö genom exempelvis konsultoch specialisthjälp, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan företag. Åtgärder för att främja detta planeras för närvarande i industridepartementet. 11. Resurserna för malmletning främst i Västerbotten och i Norrbotten kommer att ökas i syfte att få fram nya exploateringsbara gruvfyndigheter.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsministern för det svar som han lämnat på min fråga. Tyvärr var svaret i vissa delar inte tillräckligt konkret. Åtskilligt var för övrigt redan känt, men det skadar ändå inte att t.ex. sådant som gäller lokaliseringspolitiken upprepas. Den har varit av betydande värde inte minst för Västerbottens län. Jag finner det angeläget att understryka detta, därför att man så många gånger hör andra uttalanden och besked. Meddelandet om pågående arbeten för nya lokaliseringar till Västerbottens län och beslutet om gruvdriften i Stekenjokk är positiva besked. Statsministerns uppgift om de radikala skatteutjämningsbidrag som tillfaller Norrland och inte minst mitt eget län utlöser givetvis tacksamhet från vår sida. Men, herr statsminister, vi bedriver inte jakt på skatteutjämningsbidrag utan på ökande och tillräckligt skatteunderlag i länet. För att ett ögonblick gå tillbaka till lokaliseringsfrågan vill jag uttrycka mig på följande sätt: Bidragsdelen inom lokaliseringsstödet avser att kompensera diverse olägenheter som följer med en industrietablering i norr, främst i inlandet. Ur denna synpunkt har bidraget varit otillräckligt under försöksperioden för att kunna styra lokaliseringen till de ekonomiska och sociala stödjepunkter som är erforderliga för landsdelens utveckling och bestånd. Jag finner det angeläget att statsministern uppmärksammar den omständigheten och låter de förändringar äga rum som kan befinnas erforderliga samt att detta kan ske senast i samband med beredningen av landshövding Lemnes utredning. Till de i svaret lämnade uppgifterna om att investeringsfondsmedlen har använts i otillräcklig utsträckning i Västerbottens län vill jag göra två kommentarer. Två former av fonduttag föreligger, nämligen 100-procentigt uttag enligt bestämmelsen 9:1 och 75-procentigt uttag enligt bestämmelsen 9:3. Den förstnämnda formen av uttag, alltså 100-procentigt sådant, lär ha tillämpats under åren 1965 och 1966. Jag ifrågasätter om inte regeringen med hänsyn till nuvarande konjunkturläge i övre Norrland borde medge att företag inom ifrågavarande områden i tillämpliga fall finge disponera sina investeringsfonder med Jag ber att få återkomma, herr talman.

Herr talman! Jag kan dela den ofta framförda uppfattningen att det i och för sig är beklagligt att gränsen mellan enkla frågor och interpellationer håller på att suddas ut genom att så pass omfattande resonemang som det statsministern nyss fört redovisas som svar på en enkel fråga. Jag tvingas också att i min kommentar bli relativt utförlig. Jag instämmer med herr Skoglund i att statsministerns svar i flera avseenden inte var tillräckligt konkret. Statsministern hänvisade till åtskilliga pågående utredningar, tillämnade avsikter o. s. v. I själva verket har vi ju sedan rätt lång tid tillbaka hållit på att undersöka vilka medel, metoder och redskap som bör användas i den regionala politiken och i lokaliseringspolitiken. Men vad som nu behövs är framför allt att regeringen bestämmer sig för en mer avancerad politik än den som man hittills varit i stånd att föra. Jag skall därför ange några punkter där en sådan precisering enligt min mening bör allvarligt övervägas av de svenska statsmakterna. För det första gäller det en utvecklingsplan för Norrland i stort med mål för utvecklingen inom alla delregioner, även inlandet — observera att jag säger mål för utvecklingen. Det är en sådan målsättning som hittills har saknats. För det andra: ett näringspolitiskt program som baseras på en sådan plan och som vägledning för statens mer långsiktiga Norrlandspolitik. För det tredje anser jag mycket väl att man kan överväga en befrielse från arbetsgivaravgiften i lokaliseringsregionerna. För det fjärde anser jag att en vidgad ram för lokaliseringsstödet är befogad. Denna uppfattning har framförts tidigare under riksdagen från vårt håll. För det femte vill jag även ha en snabbare avskrivning av industribyggnader inom stödområdet. För det sjätte anser jag att man bör överväga en revision av transporttaxorna för att motverka konkurrensnackdelarna för näringslivet i Norrland. även Gotland är av ett visst intresse i det sammanhanget. Sådana förslag har framförts i motioner från oss, vilka bankoutskottet tyvärr har avstyrkt i det utlåtande som skall behandlas i morgon. För det sjunde bör samma överväganden gälla krafttaxorna. För det åttonde bör man satsa mer på företagareföreningarna. Vi har fått vederhäftiga upplysningar om att det inte minst i herr Skoglunds län Västerbotten finns ett rätt stort program från företagareföreningarna som inte kommit till utförande och inte bereder arbete på grund av brist på medel. För det nionde anser vi att lokaliseringsstödet också skall kunna gå till turistoch serviceanläggningarna. För det tionde — det är ett ofta framfört krav från vår sida — anser vi att Norrland skall få en teknisk högskola. Detta är av väsentlig betydelse för regionens utveckling. För det elfte vill jag bara upprepa att den relativa uppmjukningen av Svenska =: industrietableringsaktiebolagets verksamhet när det gäller koncentrationen till Norrland, som riksdagen häromdagen beslöt, förtjänar ett förnyat övervägande av regeringen så att det blir fråga om en sådan koncentration. För det tolfte delar jag uppfattningen att investeringsfonderna med ökad ton vikt kan användas på orter och i regioner med sysselsättningssvårigheter. För det trettonde är det välbekant för kammaren att vi varit för ett förstärkt extra mjölkpristillägg åt det norrländska jordbruket. Jag vill tillåta mig att uttrycka en förhoppning, herr talman, att statsministern till sina elva punkter skall lägga en tolfte punkt, nämligen en gynnsam inställning till de projekt som har presenterats t.ex. av vägförvaltningen i Västerbottens län. De gäller omfattande vägbyggnader, en gynnsam inställning till flygfält och taxiflygfält inom området, till avlopp och reningsverk, till hotell och fritidsbyar. Sådana saker kan tillsammans, herr statsminister, vara väl så sysselsättningsskapande som en utbyggnad av Vindelälven och få ett för framtiden bestående värde. Jag vill därför tillönska statsministern denna tolfte punkt i hans program.